Herr talman! Monica Green har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att förbättra pensionärernas ekonomiska villkor. Vidare frågar hon mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att återupprätta pensionsuppgörelsens anda - att pensionärerna inte ska behöva känna sig ekonomiskt undanträngda, bortglömda eller diskriminerade. Slutligen frågar hon mig vilka särskilda initiativ regeringen avser att ta för att kvinnor över 75 år ska garanteras en dräglig ekonomi. För det första vill jag påpeka att vi inte har någon särskild pensionärsskatt i Sverige och att regeringen definitivt inte planerar att införa någon sådan. Det avgörande för pensionärernas ekonomiska villkor är att Sverige har en stark ekonomi. Med en politik inriktad mot att få fler i arbete ökar de arbetandes inkomster. Detta medför att pensionerna räknas upp snabbare och att allt fler arbetande tjänar in fler pensionsrätter. Med fler människor i arbete skapas förutsättningar för att det ska finnas tillräckligt med hjälpande händer inom vård och omsorg samtidigt som finansieringen av välfärden säkras långsiktigt. Regeringen har sedan tillträdet genomfört en lång rad reformer för att förbättra de äldres situation. Till exempel har bostadstillägget för pensionärer höjts. Mer pengar satsas på att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen och för att fler ska få tillgång till ett anpassat boende. När det gäller pensionsuppgörelsen finns det ett brett politiskt samförstånd. Regeringen och Socialdemokraterna är eniga om pensionssystemets framtid. Det finns inte några konflikter om hur pensionsuppgörelsen ska tolkas. För att fortsatt vårda reformen har regeringen tillsatt en grupp med representanter från de fem partierna som ursprungligen låg bakom reformen. Regeringen är medveten om att det finns pensionärer, däribland en del kvinnor över 75 år, som lever under knappa ekonomiska villkor. Regeringen aviserade därför i vårpropositionen att förslag om att förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda pensionärerna kommer i höstens budgetproposition.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns 1,6 miljoner människor i det här landet som är över 65 år. Menar Anders Borg att de ljuger? Menar Anders Borg att de misstar sig när de upplever att de betalar mer skatt än de som arbetar? Menar Anders Borg att alla dessa pensionärer har uppfattat saken fel? För dem har osten blivit dyrare, sillen har blivit dyrare, mjölken har blivit dyrare, köttet har blivit dyrare - ja, över huvud taget har maten blivit dyrare. Det har blivit dyrare att leva i det här landet. Det är åldersdiskriminering att införa högre skatt för dem som är över 65 år. De har sin uppskjutna lön. De är värda sin pension. De har byggt upp landet. De borde därför inte få behandlas på det sätt som Anders Borg nu behandlar dem när han till och med påstår att de har fel, att de uppfattat saken fel, att de inte betalar mer i skatt än de som arbetar. Det är möjligt att Anders Borg kan försöka påskina det för vissa som han talar med, men pensionärerna är helt överens: De vet att de betalar mer i skatt än de som arbetar. Ni har ju lyckats - om det nu är lyckat - sänka skatten med 70 miljarder - och inte en krona till pensionärerna. Är det något att vara stolt över, Anders Borg? Ska pensionärerna behöva straffas för att de fyllt 65 år? Det blir en tröskeleffekt - sådana ord gillar ju Anders Borg - när pensionärerna efter att de väl fyllt 65 ska betala mer i skatt. Det är orättvist att ha en sådan åldersdiskriminering i det här landet. Anders Borg säger att vi är överens om pensionssystemet. Ja, det är vi, och det är viktigt att vi håller fast vid det. Anders Borg och hans kamrater var nära att spräcka pensionsöverenskommelsen i höstas när de inte ville räkna upp pensionerna på det sätt som vi kommit överens om. Vi får vara rädda om pensionsöverenskommelsen så att den håller. Vi ska vara glada över att pensionärerna nu fått några kronor mer i pension. Det är jättebra. Det har de fått tack vare att vi tillsammans har den pensionsöverenskommelse som vi har. Då får vi också se till att vårda den och inte försöka spräcka den och påstå att vi ska räkna på annat sätt. Det är alltså bra om vi har kvar den överenskommelsen. När det gäller de sämst ställda pensionärerna säger Anders Borg att de ska få mer i höstens budgetproposition. Hur mycket blir det? Vad kommer de att få? Är det bostadstillägg de kommer att få, eller är det något annat? Pensionärerna över lag är värda ett värdigt liv. De har fått det dyrare på grund av att inflationen ökat. De borde åtminstone inte behöva betala mer i skatt än de som arbetar. Detta kallar Anders Borg för incitament. Det är så bra, för om de betalar mer i skatt kanske de i stället jobbar lite mer även om de är gamla. Jag tycker att våra pensionärer är värda sin pension och borde behandlas på samma sätt som de som är under 65 år.

Herr talman! Monica Green skriver i sin interpellation att det för många är omtumlande att bli pensionär. Jag konstaterar att det var omtumlande att läsa Monica Greens interpellation, och än mer omtumlande var det att lyssna på inlägget alldeles nyss. Retoriken har uppenbarligen inga gränser. Vidare konstaterar jag att Socialdemokraterna bedriver en aktiv kampanj där budskapet är att en särskild pensionärsskatt införts. Om det nu skulle finnas en särskild pensionärsskatt infördes den förmodligen av den tidigare regeringen eftersom ingen förändring skett sedan dess för pensionärerna. Jo, en sak har skett, nämligen att de pensionärer som har en förvärvsinkomst får lägre skatt. I övrigt är det på samma sätt som tidigare. Utifrån Monica Greens skrivning i interpellationen måste man fråga sig om det handlar om en särskild pensionärsskatt eller om det är en utpräglad buskispolitik som förs. Av finansministerns svar framgår, och det är också min tolkning, att det definitivt inte är fråga om någon pensionärsskatt. Finansministern förklarar tydligt och klart hur situationen ser ut i dag. Även jag vill framhålla vikten av att vårda den pensionsuppgörelse som finns mellan fem partier i riksdagen. På detta område är det viktigt att vi har en blocköverskridande överenskommelse för att kunna ge pensionärerna långsiktiga pensionssystem och därmed också långsiktig trygghet. Den senaste förändringen av pensionssystemet har inneburit att pensionärerna får ett bättre utfall än om vi behållit det tidigare systemet. Vi kan beräkna att de från 2002 fram till i dag fått mellan 5 1⁄2 och 6 miljarder mer än om vi bibehållit det tidigare systemet. Införandet av jobbskatteavdraget har inneburit att fler är i arbete, fler betalar skatt, fler bidrar till det gemensamma samhället. Det i sin tur innebär att löneindex ökar för alla, vilket höjer pensionerna. Denna ökning är betydligt större än den ökning om 167 kronor i månaden som Socialdemokraterna föreslog för något år sedan. Jag tror att vi kan räkna med en ökning som ligger på nivån fem gånger större än den som Socialdemokraterna gick ut och marknadsförde. Samma kritik som Socialdemokraterna nu ger jobbskatteavdraget utifrån ett pensionärsperspektiv fördes fram i början av 90-talet mot Finsamförsöket, alltså den finansiella samordningen mellan sjukvården och Försäkringskassan. Kritiken kom då främst från pensionärsgrupperna och var stor ända tills man konstaterade att man var vinnare på systemet. Vårdköerna försvann, och man kom snabbare in i vården genom Finsamförsöket. Jag ser framför mig precis samma utveckling på jobbskatteavdraget som vi hade i början på 90-talet genom Finsam. Det blir ökade pensioner för pensionärerna, och man kommer att bli nöjd. Herr talman! Jag delar dock Monica Greens oro över pensionerna för kvinnor över 75 år. Det är därför bra att regeringen klart och tydligt har aviserat en förbättring av pensionerna för denna grupp i höstens budget. Det gäller såväl kvinnor som män. Avslutningsvis en fråga direkt till Monica Green. I interpellationen står det att jobbskatteavdraget innebär en diskriminering av våra äldre, och främst de äldre kvinnorna. Jag får lov att säga att jag inte begriper vad Monica Green menar. Jag skulle vilja ha en förklaring.
Herr talman! Det är naturligtvis så att vi har en besvärlig situation för många av Sveriges pensionärer. Detta gäller särskilt de äldre kvinnorna. Bland kvinnor mellan 65 och 74 år är det 12 procent som upplever att de har en låg ekonomisk standard. Över 75 år är det 25 procent som har det. De här siffrorna ökade kraftigt under de år Socialdemokraterna styrde. Bland de yngre pensionärerna ökade andelen med låg ekonomisk standard med 2 procentenheter, och för kvinnor över 75 år ökade den med 7 1⁄2 procentenheter. Det utvecklades på ungefär samma sätt för männen, även om ökningstakten där för de sämst ställda pensionärerna bara var 5 procentenheter. Under de år Socialdemokraterna styrde ökade den ekonomiska utsattheten för äldre kvinnor. Det var inte så konstigt att det var så. Det sammanhängde med att de ekonomiska klyftorna växte därför att man misslyckades med sysselsättningspolitiken. Det är sysselsättning och tillväxt som styr vad vi har för resurser i samhället. Vi vill göra någonting för de sämst ställda pensionärerna. Vi vill se till att vi har en trygg välfärd också i framtiden. Det är, precis som Jörgen Johansson nämner, så att pensionerna nu ökar mycket kraftigare än de tidigare har gjort. Det handlar om 4 000 kronor för 2007, 5 000 kronor 2008 och nästan 6 000 kronor 2009. Ökningstakten för pensionerna är nästan dubbelt så stark som under de sista åren Socialdemokraterna styrde.

Här är det viktigt att vi i ett välfärdssamhälle också kan garantera de äldre kvinnorna en bra pensionsutveckling och en bra standardutveckling. Det är en av de prioriteringar vi har lagt fast inför höstens budgetarbete. Pensionärerna är en viktig grupp som förbättringar ska komma till del. Det gäller naturligtvis inte bara pensionerna, utan också välfärden. Jobbskatteavdraget har haft större effekter än vi har räknat med. Vi är igenom en lågkonjunktur. Vi är inne i en dämpning, där skatteintäkterna stiger mer än vad vi har räknat med och där utanförskapet minskar snabbare än vi trott. Det gör att vi har starkare offentliga finanser i en dämpning än vi kanske upplevt vid något annat tillfälle. Detta är glädjande för regeringen och också för Socialdemokraterna. Det innebär att vi klarar denna dämpning utan de nedskärningar för kommuner och socialförsäkringar som Socialdemokraterna fick ta fram vid varje nedgång. Vi återupprättar arbetslinjen, och därför skapar vi ekonomiska resurser som också kommer välfärden till del, som också kommer att göra att vi kan säkra kvaliteten i äldreomsorgen och som också kan komma pensionärerna till del, främst de sämst ställda pensionärerna, i höst när vi ska genomföra ytterligare reformer för att underlätta deras ekonomiska trygghet. Det är en viktig reform. Pensionärerna är en viktig grupp. Inte minst handlar det om de lite äldre pensionärerna, och inte minst handlar det om de kvinnor som har låg eller begränsad inkomstpension. Att höja deras ekonomiska standard är en viktig del i regeringens politik för att genom full sysselsättning också säkra en god välfärd för alla.
Herr talman! Det här tangerar lite den förra debatten, där Anders Borg påstod att jobbskatteavdraget har lett till arbete. I själva verket handlar det om den högkonjunktur vi har varit inne i. Jag behöver inte rabbla siffrorna en gång till, men vi vet att vid vårt senaste år vid regeringsmakten tillkom det betydligt fler jobb än ni har lyckats åstadkomma hittills. Nu ser vi också att jobbtillväxten tvärnitar. Det skriver ni i er egen prognos. Pensionerna har ökat. Det ska vi vara glada över. Men det är ingenting som regeringen kan ta åt sig äran för. Pensionsöverenskommelsen var vi fem partier som kom överens om tillsammans. Den ska vi vara rädda om och vårda. Man kan inte göra så som ni gjorde för ett år sedan, när ni plötsligt sade: Nej, det ska inte räknas upp på det sättet längre; vi har andra sätt att räkna upp på. Då var ni nära att spräcka hela överenskommelsen. Det hade inte varit bra för Sveriges pensionärer. I sista stund såg ni till att inte göra det. Det var inte Anders Borgs förtjänst, utan det var borgarna här i riksdagen som såg till att man kunde rädda pensionsöverenskommelsen. Så ta inte åt dig äran över pensionsöverenskommelsen! Den har vi gjort tillsammans. Vi kan vara glada över att man nu har fått en förstärkning i pensionerna. Det är bra. Vi får här höra talas om att jag skriver om omtumlande frågor. Ja, det som är omtumlande är de ökade klyftorna i landet. Det som är omtumlande är att regeringen inför åldersdiskriminering. Jag kan förtydliga det igen om det är svårt att förstå. När man är 64 år betalar man en viss skatt, och den dag man fyller 65 får man betala högre skatt. Det är det som är diskriminerande. Åldersdiskriminering kallas det. Om man inte förstår det kan jag berätta om det flera gånger. Anders Borg talar om kommunernas ekonomi. Er egen bedömning säger att kommunernas ekonomi kommer att bli sämre nästa år. Det sker dramatiska försämringar nu bland annat för att socialbidragen ökar ute i kommunerna. Hälften av landets kommuner aviserar nu att socialbidragen kommer att öka. Det kommer inte att stärka kommunernas ekonomi. Det kommer inte att komma Sveriges pensionärer till godo när man behöver hjälp i åldringsvård, sjukvård och så vidare. Det kommer att försämra möjligheterna för Sveriges pensionärer. Jag sade inledningsvis att maten har blivit dyrare för pensionärerna, och det har den, eftersom inflationen ökar. Det är tufft för pensionärerna, och det är tragiskt att Anders Borg har infört en pensionärsskatt. Det blir följden när man betalar lägre skatt om man är yngre än 65 år. Då blir det en pensionärsskatt. Det här gillar inte Sveriges pensionärer. Ni skulle kunna göra som vi. Vi kommer inte att kunna rätta till allt det som ni håller på med för närvarande, med de ökande inkomstklyftorna och de ökade socialbidragen. Men vi ska åtminstone försöka rätta till skillnaderna något till att börja med och sedan försöka allt eftersom att se till att landets pensionärer får samma skattenivå som de som jobbar. Därför har vi förslaget med sänkt skatt för pensionärerna. Det kunde ni ha hakat på om ni hade tyckt att landets pensionärer är viktiga. Ni brukar gilla sänkt skatt, men ni har lyckats med att sänka skatten med 70 miljarder utan att ge en enda krona till pensionärerna.

Herr talman! Det är diskriminerande att man går från 64 till 65 och får en höjd skatt, säger Monica Green. Nu är det så att om man har en förvärvsinkomst när man blir 65 år har man jobbskatteavdraget kvar. Vad Monica Green säger är att det är diskriminerande när man inte har ett arbete. Då kan man konstatera att det var ett gigantiskt diskriminerande samhälle som Socialdemokraterna skapade under sina senaste tolv år. Vi hade ett utanförskap på närmare en och en halv miljon människor. Jag förstår att det är omtumlande för Socialdemokraterna att pensionärerna nu helt plötsligt får det bättre. Ser vi till PRO:s kritik om hur tillväxten har varit för pensionerna under de senaste s-åren är den förödande. Jag konstaterar att Socialdemokraterna gick ut i valet och sade att alla ska med men att ni glömde pensionärerna och framför allt kanske kvinnorna. De står kvar på perrongen. Precis som finansminister Anders Borg har sagt är sysselsättningen lösningen. Jag ser med tillförsikt framtiden an. Jag är övertygad om att pensionärsgrupperna kommer att finna att den politik som förs i dag är en politik som ger högre pensioner än vad vi har sett under de socialdemokratiska åren.
Herr talman! Monica Green talar om de gyllene åren, guld och gröna skogar och den högkonjunktur som präglade de socialdemokratiska regeringsåren. Det kan möjligtvis ligga en sanning i något av detta. Men då blir det ännu mer förvånande när man tar fram statistiken. Det gäller individer med låg ekonomisk standard i olika hushållstyper. Det definieras som andelen som har under 60 procent av den genomsnittliga standarden. När Socialdemokraterna fick styra under Monica Greens guldår år 2006 var 25 procent av kvinnorna över 75 år i denna grupp av ekonomisk utsatthet. Det gällde var fjärde kvinna över 75 år, 25 procent, under den tid Monica Green hade ansvaret. Det är en ökning med 7 1⁄2 procent under de socialdemokratiska regeringsåren. Om det är de resultat som Socialdemokraterna presterar under guldår och vad man beskriver som en högkonjunktur ska Sveriges pensionärer naturligtvis vara väldigt oroliga för att få tillbaka en socialdemokratisk regering. Man är nöjd, man har högkonjunktur, och antalet pensionärer i utsatthet ökar. Detta är en regering som vill satsa på pensionärerna. Pensionärerna är en viktig grupp, och vi vill göra reformer för att förbättra deras levnadsstandard. Det är viktigaste är naturligtvis jobben och jobbavdraget. Pensionerna är kopplade till löner, tillväxt och sysselsättning. Offentliga finanser, pensioner och välfärd är kopplade till tillväxt, sysselsättning och löner. År 2007 steg pensionerna med 4 000 kronor i de ålderspensionsberäkningar som vi redovisar. År 2008 kommer de att stiga med 5 000 kronor på ett år. Under Socialdemokraternas sista år, år 2005, var ökningen 2 000 kronor, och år 2006 var den 3 000 kronor. Den här ökningen beror på att vi återupprättar arbetslinjen. Vi fortsätter att återupprätta arbetslinjen och pressar steg för steg tillbaka långtidsarbetslösheten. Vi ser steg för steg till att fler invandrare kommer i arbete. Vi upprättar steg för steg jämställdheten så att kvinnorna har en stark ställning på arbetsmarknaden. Då kommer också pensionärernas ekonomiska standard att förbättras. Vi låter oss naturligtvis inte nöjas med detta. Det är viktigt att också satsa på den kollektiva, gemensamma, offentliga välfärden. Där bygger vi också trygghet i hemtjänsten, äldreomsorgen och sjukvården. Det är därför det nu sker rekordinvesteringar i kommunsektorn. Det är därför vi nu efter ett antal magra år ser att antalet anställda i kommunerna ökar. Det är därför vi nu ser att lönerna för de kommunalanställda stiger. Det är därför vi nu ser att kommunernas ekonomi står starkare än den kanske gjort på ett decennium. Andelen kommuner som visar plusresultat uppgår till strax under 90 procent. Det är en siffra som vi tidigare inte har sett. Det låter tråkigt. Men för pensionärerna och framför allt för de äldre kvinnorna vet vi att kommunerna är centrala för välfärden. Det är där äldreomsorgen, omvårdnaden och hemtjänsten har sitt bo. Det är därför kommunernas ekonomi är så avgörande och jobbpolitiken är så viktig. Det är därför jobbavdragen är en så viktig reform för Sveriges pensionärer. Det är klart att vi vill återkomma till de sämst ställda pensionärerna. Vi vill inte lämna efter oss ett arv som Socialdemokraterna gjorde där de äldre sämst ställda kvinnorna fick en dålig standardutveckling. Vi ska återkomma med satsningar på just den gruppen. Det handlar främst om de sämst ställda pensionärerna, men vi vill naturligtvis göra en förbättring för pensionärsgruppen. Det handlar om trygghet, pensioner och välfärd och att vi ska sanera det arv av orättvisa som Socialdemokraterna lämnade efter sig.
Fru talman! Snacka går ju, finns det ett uttryck som säger. Det låter jättetjusigt med det som Anders Borg lyckas övertyga sina egna om i sin retorik. Men han har själv skrivit i sin egen budgetproposition och i sina egna prognoser att kommunernas ekonomi kommer att bli sämre nästa år. Han har själv skrivit i sin egen proposition om att jobbtillväxten tvärnitar. Sedan står han här och säger någonting helt annat. Det är möjligt att han tror att pensionärerna är så lättlurade att det går att säga: Nej, ni har inte högre skatt. Ni har missuppfattat det. Men så lättlurade är inte Sveriges pensionärer. De vet att de betalar mer skatt än de som arbetar, och de tycker att det är orättvist. Sedan kan Anders Borg stå här och påstå att det är någonting annat. Men det är sanningen, Anders Borg. Pensionärerna är upprörda över att de behandlas på detta åldersdiskriminerande sätt. Sedan påstår Anders Borg att kommunernas ekonomi är viktig. Ja, det håller jag med om. Det är därför det är så oroande att Anders Borg i sina egna prognoser nu visar att kommunernas ekonomi kommer att försämras under nästa år. Det sker dramatiska försämringar eftersom socialbidragen ökar i hälften av landets kommuner. Varför ökar socialbidragen i hälften av landets kommuner, Anders Borg? Jo, därför att klyftorna ökar i det här landet. Det är den orättvisa moderata politik som ni genomför. Sedan kan Anders Borg försöka påstå att det är jobbavdraget som har lett till fler jobb. Han vet att det är fel. Det är nu när er egen politik börjar bita som jobbtillväxten tvärnitar. Jag snackade inte här tidigare om några guldår. Jag bara redovisade fakta. Vårt senaste år vid regeringsmakten tillkom 153 000 nya jobb. Ert första år vid regeringsmakten tillkom 80 000 nya jobb. Det var hälften så många. I år blir det 40 000 och nästa år bara 80 000 nya jobb. Siffrorna talar sitt tydliga språk.
Fru talman! Nu skiftar bilden. Nu är det inte längre några guldår med den socialdemokratiska regeringen. Nu är det i varje fall högkonjunktur och växande jobbtillväxt vi får höra talas om. Men vi måste ändå komma tillbaka till Socialdemokraternas arv. Låt oss titta på redovisningen. Inkomstspridningen ökade med 10 procent. Förmögenhetsskillnaderna ökade kraftigt, och inkomstspridningarna ökade med alla mått. Vi kan titta på de äldre kvinnor som är i ekonomisk utsatthet. Det är de som har mindre än 60 procent av den genomsnittliga inkomsten att leva på. Av dem som är över 75 år ökade andelen med 7 1⁄2 procentenhet till 25 procentenheter. Efter ett långt socialdemokratiskt maktinnehav satt var fjärde kvinna över 75 år med en ekonomisk standard under 60 procent av genomsnittet. Då förstår jag att många inte känner igen sig i de högkonjunkturer som Monica Green talar om. Vi som upplevde de åren visste att arbetslösheten var hög, utanförskapet växte och att sysselsättningen var svag. Det var vad som undergrävde kommunernas, landstingens och statens ekonomi på ett sätt som gjorde att det inte fanns pengar till de äldre kvinnorna. Det var inga reformer under Socialdemokraternas år som innebar några dramatiska förbättringar för de äldre kvinnorna, utan deras ekonomiska standard urholkades kontinuerligt under socialdemokratiskt ledarskap. Vår politik för att säkra välfärden för pensionärer är väldigt tydlig. Först börjar vi med jobben. Vi gör jobbavdrag och återupprättar arbetslinjen. Det ger tillbaka grunden för den svenska ekonomin att människor arbetar. Vi ser att ungdomar jobbar i större utsträckning, äldre och kvinnor. Då har vi pengar till välfärden. Därför har vi nu stark ekonomi för kommunerna. Därför är det rekordinvesteringar, och därför ökar sysselsättningen. Därför kommer vi i höstens budget att komma tillbaka till de sämst ställda pensionärerna med ytterligare satsningar.